Fru talman! Maria Stockhaus har frågat finansmarknads och bostadsministern, tillika biträdande finansministern, vilka åtgärder han avser att vidta för att barns idrottande vid idrottsplatser inte ska bedömas som industribuller. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Frågan ställs mot bakgrund av ett i medier uppmärksammat föreläggande om att åtgärder ska vidtas för att minska bullerstörningarna från en idrottsplats. Målet har överklagats till Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, men frågan om prövningstillstånd är ännu inte avgjord. Maria Stockhaus framhåller att en dom i målet kan bli vägledande och i så fall påverka idrottsanläggningar över hela landet. Regeringen varken kan eller ska påverka domstolarnas ställningstagande och kan heller inte recensera enskilda mål eller den praxis som utvecklas vid avgöranden i högre instans som Mark och miljööverdomstolen. Jag kan därför inte uttala mig om omständigheterna i det enskilda fallet eller spekulera i vilka konsekvenser en eventuell dom kan få. Fru talman! Miljöbalken syftar bland annat till att skydda människors hälsa och till att skydda miljön. Med stöd av miljöbalken kan man ställa krav på den som bedriver en verksamhet som ger upphov till störningar för omgivningen. Regler om buller finns såväl i miljöbalken som i plan och bygglagen samt i förordningar, men det finns ingen specifik vägledning om bullernivåer när källan är idrottsverksamhet. Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller eller ljud det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över tiden. Buller är en miljöstörning som berör många människor i Sverige. Ansvaret för vägledning i fråga om buller delas av flera myndigheter. Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar i frågor om omgivningsbuller men också ett ansvar för att särskilt vägleda miljö och tillsynsarbetet i förhållande till andra myndigheter. Folkhälsomyndigheten har enligt miljöbalken ansvar för vägledningen i fråga om hälsoskydd och har gett ut en vägledning om buller inomhus i till exempel bostäder och skolor. Boverket ansvarar för buller utifrån ett plan och byggperspektiv och följer även upp miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Fru talman! Jag har blivit informerad om att Naturvårdsverket har uppmärksammat att vägledningen om industribuller används för att bedöma buller från andra typer av verksamheter och om att de tagit initiativ till att tillsammans med övriga berörda myndigheter se över möjligheten att utforma en särskild vägledning om buller från idrottsplatser. Mot bakgrund av detta bedömer jag att det i nuläget inte finns anledning att vidta någon ytterligare åtgärd från regeringens sida.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! I sitt svar talade statsrådet mycket om hur buller påverkar hälsan. Detta är naturligtvis en viktig aspekt, och buller är absolut ett problem. Men det vi talar om här är ljud från barn och ungdomar som spelar fotboll. Detta kan självklart vara störande för enstaka personer, som i fallet med Boovallen i Nacka, men det kan knappast jämföras med problem med buller från till exempel industrier och vägar. Det finns många aspekter av hälsa - inte bara buller. Det kommer ganska många alarmerande rapporter om att barn och ungdomar blir alltmer stillasittande. Vi behöver ge dem fler möjligheter att röra på sig, och då är till exempel fotboll ett väldigt bra sätt. När mark och miljödomstolen jämställer ljud från barns idrottande med idrottsbuller och använder det regelverket i sin bedömning av till exempel Boovallen riskerar det att begränsa möjligheterna för barn och ungdomar att idrotta. I Stockholmsområdet, där Nacka kommun ingår, finns det en mycket stor - och ökande - efterfrågan på att spela fotboll, inte minst bland de yngsta. Det är också allmänt känt att idrotten, inte minst fotbollen, kan fungera som en viktig integrationsfaktor när det gäller att välkomna alla nyanlända till vårt land. Det finns många skäl till att det är viktigt att fotbollen i Stockholms län får chans att utvecklas, och detta kommer att kräva byggnation av fler fotbollsplaner. Dessa fotbollsplaner riskerar att bli en mer än dubbelt så dyr investering för kommunerna om de också måste ta med i kalkylen att planerna ska omges av bullerplank. Dessutom finns det redan i dag 330 planer i Stockholmsområdet - risken är överhängande att kommunerna måste förse även flertalet av dessa med bullerplank. Nacka fick i förra veckan prövningstillstånd i Mark och miljööverdomstolen, men oron är stor i idrottsvärlden och hos kommunerna för var domstolen ska landa. Reglerna behöver ändras för att inte äventyra barns och ungdomars möjligheter att idrotta. Statsrådet sa i sitt svar att regeringen inte vill lägga sig i hur domstolen bedömer saker och ting, men detta verka vara lite olika beroende på vad saken gäller. När det gäller Preem i Lysekil finns det inga hinder för att lägga sig i, men när det gäller att skydda barns och ungdomars idrottande verkar man ha en annan inställning. Med tanke på de konsekvenser som det skulle få om det fåtal boende runt Boovallen som detta handlar om skulle få rätt i domstol är det märkligt att regeringen nöjer sig med att Naturvårdsverket har börjat att titta på frågan. Tycker statsrådet att det är rimligt att bedöma ljud från en fotbollsplan som idrottsbuller?
Fru talman! Tack, Maria Stockhaus, för en viktig fråga! Jag delar verkligen uppfattningen att detta är en otroligt viktig hälsofråga för våra barn och ungdomar och även för vuxna. I hela livet gäller att vi rör oss alldeles för lite. Att man bor i en storstad ska inte betyda att barn inte ska kunna röra sig och idrotta. Det är oerhört viktigt att vi ser till att det finns möjligheter för barn att ta plats i stadsplaneringen och att det inte bara är bilar och trafik som får företräde utan även idrottsplatser. Jag vill säga att detta med ljudnivåer förstås är någonting att ta på allvar. I enskilda fall kan det vara oerhört störande och även vådligt för hälsan. Jag tror att vi alla kan sätta oss in i vad det betyder att leva med buller inpå sig. Jag vill dock säga att rätten inte på något sätt har sagt att man likställer barns röster med buller. Som det är nu finns det inte något regelverk, som interpellanten kallade det, utan det finns bara en vägledning från Naturvårdsverket när det gäller buller och andra verksamheter. Naturvårdsverket själva har uppmärksammat att det råder brist på vägledning just när det gäller verksamheter på idrottsanläggningar, och de avser att ta fram en sådan vägledning.

Som sagt: Jag ska som minister inte göra bedömningar av vad som ska väga tyngst i det här fallet. Men principen om att barn ska kunna idrotta även i storstäder är oerhört viktig. När det gäller just Nacka och Boovallen kan jag konstatera, eftersom jag själv har bott i området, att föräldrar väldigt gärna tar bilen till Boovallen snarare än att cykla, och det skapar också trafikkaos. Det finns många delar i det här som det naturligtvis är värt att titta på för att verkligen uppmuntra att barn rör på sig. Sedan nämnde Maria Stockhaus Preem i Lysekil. Då vill jag verkligen understryka att det inte finns någon godtycklighet i detta. Vi har fått en underrättelse från myndigheten Naturvårdsverket. I enlighet med miljöbalken har regeringen möjlighet att lyfta verksamheter till regeringens bord när en verksamhet hotar de miljömål som finns beskrivna i miljöbalken, och det är precis det som regeringen har gjort. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland och en mängd andra instanser har lyft detta till regeringen. Det finns ingen godtycklighet i detta. I det här fallet pågår en process som regeringen inte ska uttala sig om, och det gör inte heller regeringen.
Fru talman! Det är tydligt att statsrådet tycker att det är viktigare att stoppa Preem än att se till att barn och ungdomar kan få spela fotboll. Det finns ju inte bara miljömål utan också viktiga folkhälsomål i Sverige, där fotbollen spelar en väldigt viktig roll. Fru talman! Det finns flera aspekter på eventuella krav på bullerplank utöver kostnaderna. Det är faktiskt miljöaspekterna, som statsrådet själv tar upp. Om det inte blir ändring i reglerna och kommunerna tvingas att bygga bullerplank kring fotbollsplaner kan ju en lösning för att minska kostnaderna bli att placera planerna utanför tätbebyggda områden. Om det är ett problem vid Boovallen i dag att föräldrar kör sina barn till fotbollsplanen lär ju inte problemet bli mindre om man placerar fotbollsplanerna långt bort. Då kommer föräldrarna att i större utsträckning behöva skjutsa barnen till och från träning. Det orsakar, som sagt, problem runt många fotbollsplaner redan i dag. Det kan också innebära att barn som inte har föräldrar som kan skjutsa helt enkelt inte kan spela fotboll. De får svårt att ta sig till och från träningen. Svenska Fotbollförbundet har engagerat sig i frågan och påpekat att konsekvenserna om de kringboende i Nacka får rätt kan bli stora inskränkningar i barns och ungdomars möjlighet att spela fotboll. Jag undrar om Isabella Lövin tycker att det är rimligt att ett fåtal kringboendes synpunkter på ljud från en fotbollsplan ska få så stora konsekvenser. Det här är tyvärr inte det enda fallet; det finns andra fall där grannar har klagat. Vad tänker regeringen göra om det blir en prejudicerande dom i Mark och miljööverdomstolen som gör att Nacka behöver bygga bullerplank och man därmed öppnar för att det kommer att krävas bullerplank runt fler fotbollsplaner?
Fru talman! Den här interpellationsdebatten riskerar att bli väldigt egendomlig om interpellanten hela tiden drar in ett helt annat ärende som gäller Preem i Lysekil. Som jag sa tidigare finns det ingen godtycklighet i hur regeringen hanterar det ärendet, utan det gör vi i enlighet med miljöbalken. Vad beträffar barns förutsättningar kan vi väl också väga in barnkonventionen och generationsmålet att vi lämnar efter oss en planet och ett land som är i bättre skick än det som vi föddes i. Om vi inte klarar klimatkrisen kommer våra barn och ungdomar att möta oerhört stora utmaningar, så stora att jag tror att idrottande kommer att komma i andra hand. Då handlar det om hur man ska klara de hundratals miljoner flyktingar som kommer att behöva ta sig till andra länder för att över huvud taget klara livhanken. Jag tycker att vi kan enas om att vi nu ska tala om det som vi ska, nämligen frågan om bullernivåer och vägledningen kring industribuller och övriga verksamheter. Detta har Naturvårdsverket ansvar för, och man har tydligt sagt att man nu kommer att utforma en ny vägledning för idrottsplatser. Jag instämmer i att det är brist på idrottsytor i storstäder. Det är oerhört höga markkostnader. Det är också väldigt mycket mark som går åt till biltrafik, parkeringsytor och annat som Moderaterna tyvärr sällan brukar ifrågasätta. Men just när det gäller idrottsytor håller jag verkligen med om behovet. Det är också viktigt att ha en bra miljö för de kringboende, så att man inte skapar miljöer som blir omöjliga att leva i. Det finns möjlighet att ställa villkor för de här verksamheterna. Vilka villkoren är, hur de ska utformas eller vad som är rimligt är exakt det som jag som minister inte ska uttala mig om, utan det kommer domstolen att pröva. Huruvida kostnaderna för bullerplank är rimliga i förhållande till störningarna och ljudnivåerna vid olika idrottsplatser måste domstolen kunna bedöma från fall till fall. Jag är inte helt övertygad om att det får sådana återverkningar att alla typer av prövningar ska ske i enlighet med domstolens kommande dom, men det vill jag egentligen inte uttala mig om. Vi får avvakta domstolens prövning, och jag inväntar Naturvårdsverkets nya vägledning vad gäller buller från idrottsplatser.
Fru talman! Jag nämnde Preem som ett jämförande exempel där man väljer att kliva in i en rättsprocess, vilket man inte vill göra i det här fallet. Sedan måste jag säga att Isabella Lövin utvecklade det här betydligt mer än vad jag gjorde. Dessutom fick hon det att handla om klimatpolitik i största allmänhet, vilket inte den här interpellationen handlar om utan om bullerplank och buller från fotbollsplaner. Fru talman! Det skulle få många och stora konsekvenser för idrottsutövande ungdomar om det blev krav på bullerplank kring varje fotbollsplan. Bara i Stockholm handlar det om ungefär 5 miljarder kronor, och det i en tid när kommunerna börjar att få det väldigt kärvt ekonomiskt. För att leva upp till kravet kommer man att få begränsa tiderna väldigt mycket på fotbollsplanerna alternativt lägga ned verksamheter, därför att man helt enkelt inte har råd att bygga bullerplank. Dessutom har man absolut inte råd att bygga några nya fotbollsplaner om det innebär att man måste sätta upp bullerplank kring dem. Det finns ytterligare en viktig aspekt på bullerplank, vilket man i Nacka har blivit ålagda att sätta upp, och det handlar om trygghetsfrågan. Om man sätter upp bullerplank kring en fotbollsplan blir det ju ingen insyn på fotbollsplanen. Det blir en stor risk för dem som är inne på fotbollsplanen när ingen runtomkring kan se vad som pågår där. Statsrådets svar på interpellationen gör knappast att man i Fotbollssverige kan känna sig lugna. Större delen av svaret handlar ju om bullrets negativa inverkan på hälsan och inget om att statsrådet känner oro för konsekvenserna av att ljud från fotbollsplaner bedöms som industribuller. Om domen går på grannarnas linje och det blir krav på bullerplank kring fotbollsplaner, är regeringen då beredd att agera?
Fru talman! Det är uppenbart att Maria Stockhaus läser innantill från sitt replikpapper. Jag kan inte erinra mig att jag har ägnat större delen av den här interpellationsdebatten åt att prata om bullrets negativa inverkan på vår hälsa. Jag har ägnat betydligt mer tid åt att prata om vikten av idrott och rörelse och att det finns ytor för barn att utöva idrottande på, även i storstäder. Det är oerhört viktigt och något som regeringen fäster oerhört stor vikt vid. Man måste helt enkelt hitta en balans här. Jag noterar också att Maria Stockhaus tydligen anser att regeringen ska kliva in i en rättsprocess. Det är inte regeringens uppfattning.